Herr talman! Till grund för Kungl. Maj:ts proposition nr 151 — som i sin tur ligger till grund för bevillningsutskottets betänkande nr 62 — har bl.a. lagts den s.k. villabeskattningsutredningens förslag. Man resonerar i den utredningen ur principiell synpunkt om schablonmetoden och gör en sammanfattning i tre punkter. För det första säger utredningen, att man har eftersträvat en enkel metod för villabeskattningen i stället för den konventionella, som orsakat mycket besvär i samband med taxeringen både för villaägarna och taxeringsmyndigheterna och fört med sig många processer. För det andra kunde villafastigheterna inte betraktas som förvärvskällor i vanlig mening, eftersom ändamålet i allmänhet är att tillgodose ägarnas bostadsbehov. Slutligen ansåg man sig, trots det bristande förvärvssyftet hos villaägarna, inte kunna bortse från att dessa så gott som alltid lagt ner visst kapital i fastigheten; räntan på det kapitalet borde av rättviseskäl beskattas. — Det är sålunda utredningens utsago som jag här refererar. Bevillningsutskottet har vid sin behandling av föreliggande frågor även tagit ställning till från vårt håll väckta motioner, I:802 och 1II:975. I dessa motioner har vi framlagt förslag — herr Yngve Nilsson redogjorde nyss för dessa förslag — som innebär att vi till nöds kan godta schablonmetoden för fastigheter med taxeringsvärden upp till 125 000 kronor. Beträffande fastigheter med taxeringsvärden över detta belopp vill vi ha en återgång till den konventionella metod som tillämpades före år 1953. Utskottsmajoriteten avfärdar motionerna genom att säga att utskottet för sin del inte kan dela de principiella betänkligheter, som motionärerna hyser mot schablonmetoden. Utskottet sä ger vidare att det föreligger en markant skillnad mellan förvärvskällor i allmänhet och sådana fastigheter, som huvudsakligen förvärvats för att tillgodose det egna behovet av bostad eller, som fallet är med sommarvillor o. d., behovet av rekreation. Eftersom den skattskyldiges levnadskostnader enligt praxis inte ansetts böra påverka den skattemässiga inkomstberäkningen, kan det enligt utskottets mening inte anses strida mot principerna för beskattningen att villafastigheterna är undantagna från inkomstbeskattningen enligt vanliga grunder. De principer som vi har fört fram och som utskottsmajoriteten inte vill acceptera är inga märkvärdiga saker, utan kända sedan gammalt. Enligt vår mening bör beskattning av fastigheter — det må gälla hyresfastigheter tillhörande olika kategorier av ägare — utformas på sådant sätt att beskattningen träffar nettointäkten. Det är sålunda den allmänt vedertagna principen som gäller vid beräkning av all inkomst. Man tar upp bruttointäkten av en förvärvskälla och får göra avdrag för omkostnader enligt bestämmelserna i våra skattelagar, och man får slutligen fram en nettointäkt som skall beskattas. Om schablonmetoden skall tillämpas över lag utgår man från en genomsnittligt beräknad nettointäkt som utgör viss procent av taxeringsvärdet. Då blir beskattningen av ungefär samma storlek år från år, oavsett om man har haft stora utgifter under ett år för reparationer och underhåll men inte några sådana utgifter under ett annat år. Detta kan inte vara riktigt. Vi anser att den som haft avdragsgilla kostnader bör få göra avdrag för dessa de år som de har utgivits och varit för den skattskyldige kännbara. Under de år som han inte har haft några kostnader har han helt naturligt större möjligheter att betala skatten. Då har han ju tillgång till de pengar som inte behövt gå till reparationer o.d. och kan disponera dessa för den väntade höga beskattningen. Jag ställer mig i högsta grad frågande till den skatteprincip som utskottsmajoriteten tillstyrker. Den innebär att en eventuell intäkt, eller en beräknad intäkt, skall göras till föremål för en starkt progressiv beskattning, först vid framräknandet av själva intäktsbeloppet och sedan ytterligare i skatteskalan som bestämmer skattebeloppets storlek. Vilken form man än väljer — vare sig man vill kalla det förvärvskälla eller inte förvärvskälla — måste man ha någon grund för beskattningen. Kalla inkomsten vad man vill! Låt oss säga att det är beskattning av kapitalinkomst — där gör man ju ingalunda på det sätt som nu föreslås. När det gäller inkomst av bankräntor, aktieutdelningar och liknande lindrar man beskattningen genom generella avdrag som kanske tillkommit för att stimulera sparandet. Men då tycker jag att det inte kan vara riktigt att här göra precis tvärtom och skärpa beskattningen på detta sätt. Det kan ju även förekomma sparande i den egna fastigheten, och det i betydande omfattning. Detta sparande är kanske väl så värdefullt som det som avser andra objekt. Nu är det ingenting ovanligt att vi i detta hus har olika meningar om utformningen av beskattningen. Men jag tycker att det är ganska betänkligt att vid höstriksdagens avslutning — de sista dagarna — besluta ändrade författningar som skall gälla redan från och med 1967 och som får så vittgående konsekvenser för en stor grupp medborgare. Det är helt naturligt inte så lätt, allra minst i dagens läge, att helt plötsligt anpassa sin livsföring till väsentligt ändrade förhållanden i familjebudgeten. Kammarrättens majoritet har också pekat på detta i sitt remissyttrande som refereras i propositionen. Jag skall inte dra hela yttrandet.

Höjningen på intäktssidan och därmed höjningen av boendekostnaden blir betydande. Kammarrätten ifrågasätter om detta är förenligt med den allmänna hyrespolitiken i dag och med vad som kan komma att gälla även sedan hyrespolitiken framdeles kan ha getts ett annat innehåll. Jag vill alldeles särskilt understryka detta remissyttrande. Jag återkommer strax även till vad presidenten i kammarrätten sagt. Han har visserligen formellt inte gått på avslagslinjen, men har gjort vissa påpekanden av principiell natur som är värda att noga begrundas i detta sammanhang. Det finns sedan gammalt en grundläggande bestämmelse i våra skattelagar som säger att vid tillämpningen av författningarna skall vederbörande taxeringsmyndigheter bl.a. tillse att taxeringarna står i överensstämmelse med skatteförfattningarna och vara »i möjligaste måtto likformiga och rättvisa». Presidenten i kammarrätten har den uppfattningen att förslaget inte skapar jämlikhet mellan de berörda skattebetalarna. Jag skall referera hans uppfattning, därför att jag som jag nyss sade finner värt att — i varje fall från min synpunkt — beakta uttalandet från presidenten i kammarrätten. »Presidenten i kammarrätten har uppfattningen att procenttalet för intäktsberäkningen bort höjas i anslutning till höjningen av det allmänna diskontot.

Det uttalande som kammarrättspresidenten gör vill jag alldeles särskilt stryka under. Det utmynnar visserligen formellt i en tillstyrkan, men det motiv som ligger bakom tolkar jag så, att här har vederbörande myndighet velat fästa uppmärksamheten på en synnerligen allvarlig brist hos detta förslag, ehuru det med vissa jämkningar från hans synpunkt dock till sist kan accepteras. När jag övervägt de olika förslagen och de inkomna remissvaren har det lett mig fram till slutsatsen att vi inte nu bör gå in för en för många medborgare så skärpande skattemetod som detta förslag innebär. Om det förslag som högerpartiet lagt fram och där jag ingår bland reservanterna antages, innebär det att vi får en schablontaxering för fastigheter på upp till 125 000 kronors taxeringsvärde, men för de stora fastigheterna där en schablon slår mycket sämre, vare sig det är åt ena elier andra hållet, får vi en riktigare taxering enligt vårt förslag. Om man tar upp hyresvärdet enligt ortens pris och den skattskyldige får avdrag för sina verkliga kostnader, reparationer, underhåll och allt vad det kan vara, kommer man fram till en slutlig nettointäkt. Detta måste i varje fall ur jämlikhetssynpunkt vara vida överlägset det förslag som utskottsmajoriteten förordar. Jag ber, herr talman, att med denna motivering få instämma i herr Yngve Nilssons yrkande,

Herr talman!

Mina företrädare i debatten har också dessbättre befriat mig från att redogöra för propositionens förslag till den ändrade villabeskattningen, och de har även redogjort för effekten av den nuvarande schablonbeskattningen av villafastigheter. Herr Yngve Nilsson, som inledde debatten, gav en antydan om förhistorien till införandet av schablonbeskattningen, och de som då befann sig i denna kammare erinrar sig säkert att det rådde något delade meningar om den reformen. En på den tiden mycket prominent och uppskattad ledamot av denna kammare framförde stora betänkligheter mot reformen ur den synpunkten att man med denna schablonmetod skulle ge ganska betydande skattepreferenser just åt villaägarna.

Den motion och den reservation som herr Yngve Nilsson och nu senast herr Enarsson pläderade för ansluter sig inte till den principiella uppfattningen i propositionen och majoritetsförslaget. Man avser att för villor med taxeringsvärde över 125000 kronor återgå till den konventionelia metoden eller anknyta inkomsttaxeringen av fastigheten till vad som gäller för annan fastighet. Det skulle i och för sig innebära ett motsatt syfte mot vad finansministern och utskottsmajoriteten = eftersträvar. Införandet av den konventionella metoden för villafastigheter, alldeles oavsett Ang. beskattningen av villafastigheter vilka gränsskikt de befinner sig i, kan leda till ett direkt motsatt resultat därför att själva nettobeskattningen blir högre och följaktligen även ränteavdraget. Utskottet har därför inte heller ansett sig kunna gå med på den typen av reformering. Den motion som väckts av herr Sundin m.fl. i denna kammare och herr Larsson i Umeå m.fl. i andra kammaren anknyter däremot i princip till den reform som nu föreslås. Då är frågan var man skall stanna när det gäller taxeringsvärdet. Det har uttalats ett ganska hårt omdöme om finansministern för att han frångått utredningens förslag om en gräns på 125 000 kronor och i stället föreslagit en gräns på 100 090 kronor. Man har, som herr Skårman, efterlyst motivet till att finansministern frångått utredningsförslaget på den punkten. Herr talman! När det gäller sådana avvägningar är det väl ganska svårt att exakt bedöma vilken gräns som kan ge den riktiga effekten, lika väl som det är svårt att exakt bedöma vilka procentsatser man skall använda i detta trappstegsformade förslag.

Jag skall försöka belysa mitt ställningstagande till 100 000-kronorsgränsen genom ett konkret exempel. Jag har i min hand en ganska nyutkommen broschyr från ett småvillaföretag som gör reklam för sin vara. Där beskrivs ett hus vars produktionskostnad kommer att uppgå till bortåt 110 000 kronor inklusive tomt. Denna villa kommer att hamna i ett taxeringsvärde under de 100 000 kronorna. Villan är så utformad, både i fråga om storlek och kostnad, att den kan bli föremål för statlig belåning, och den finansieringskalkyl som presenteras i broschyren tar också upp effekterna av en statlig belåning. Det innebär en räntekostnad på 6800 kronor, som emellertid tack vare räntebidragen reduceras med 2 490 kronor — en direkt statlig subvention. Dessutom tillkommer — vilket den här finanskalkylen inte redovisar — den förhållandevis låga ränta som ligger i det statliga bostadslånet, här framräknat till 19 600 kronor. Skulle man göra en annan kalkyl och räkna fram vad denna villa egentligen räntesubventioneéras med, så skulle man finna ett belopp som skulle ligga på ungefär 30 procent. Det är väl också ungefär den effekten man har räknat med när man har konstruerat såväl räntebidragen som räntorna för de statliga bostadslånen. Man kommer då för driftkostnader inklusive amortering fram till en summa av 9 280 kronor. Sedan kommer det en särskild rad i broschyren som effektivt sänker kostnaden, nämligen om skatteåterbäring. Skatteåterbäringen blir för en person med 30 000 kronors årlig inkomst 2 100 kronor — där har vi ytterligare en sänkt bostadskostnad med ungefär 23 procent. Denna kalkyl visar helt enkelt att även för en villa med ett taxeringsvärde icke överstigande 100 009 kronor en innehavare med en inkomst icke överstigande 30 000 kronor får en bostadssubvention på inte mindre än 33 procent. Detta är väl ett tillräckligt argument — jag höll på att säga för att sälja villan till er, som nu lyssnar, men jag är ju inte ute i det ärendet, Det är emellertid ett försäljningsargument som måste vara mycket starkt. även utifrån de synpunkter som vi diskuterar här i dag är exemplet ett starkt underbyggt argument för förslaget om att stanna vid en taxeringsgräns på 100 000 kronor, Slutligen, herr talman, skulle jag vilja säga några ord till herr Lundberg innan jag berör ikraftträdandet. Herr Lundberg betecknade propositionen som ett mycket dåligt förslag. — Jag undrar hur man skulle reagera i kam maren, om finansministern verkligen skulle lägga fram en skatteproposition om vilken herr Lundberg skulle stiga upp och säga, att det här var ju ett verkligt bra förslag! Det är herr Lundberg alldeles säkert ur stånd att göra, av den enkla anledningen att vi har så stora skillnader i värderingar när det gäller skatternas utformning. Herr Enarsson ville gärna understryka — han underbyggde det med att hänvisa till vissa remissutlåtanden — att man i skattelagstiftningen bör eftersträva att få jämlikhet och rättvisa i beskattningen. Det är svårt att få jämlikhet och rättvisa i beskattningen, eftersom vi har så väsentligt skilda värderingar när det gäller dessa frågor. Vi kommer därför aldrig att kunna tillfredsställa vare sig herr Lundberg eller herr Enarsson, eftersom deras uppfattning om jämlikhet och rättvisa så väsentligt skiljer sig från den uppfattning som jag företräder. När det gäller ikraftträdandet av de föreslagna bestämmelserna anförde herr Enarsson, att vi nu befinner oss i slutet av höstsessionen och ait det föreslås en betydande skattereform som kommer att påverka många människors levnadsvillkor för de påföljande åren. Jag är inte så alldeles säker på den punkten. Det sägs i den motion det här gäller att det finns många äldre människor, framför allt pensionärer, som har begränsade inkomster och som sitter fastlåsta i gamla villor, där reparationskostnaderna är höga. Men detta har inte med saken att göra. Det är otvivelaktigt på det sättet, att äldre villor drar högre underhållskostnader än nya villor, men den frågan kommer inte in i denna bild annat än om man skulle godkänna högerreservationen och tillämpa en konventionell skattemetod. Snarare är det väl på det sättet, att äldre villor — och det bekräftade också herr Skårman vid utskottsbehandlingen — skall ha en synnerligen god utrustningsstandard för att ens komma upp i ett taxeringsvärde av 100 000 kro nor. Jag vet inte om herr Skårman är så sakkunnig på den punkten, men jag litar på hans uttalande och tröstar mitt samvete med att vi i varje fall inte kommer att våldföra oss på den grupp av människor som här speciellt har berörts när det gäller motivet för att ta ett annat datum för ikraftträdandet. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan.

Herr talman! Allra först vill jag bara säga några få ord om gäldräntan. Jag tror att det var herr Yngve Nilsson som nämnde att man när det gäller villor med ett taxeringsvärde över stigande 125 000 kronor borde finna någon norm för ett riktigt gäldränteavdrag — om jag fattade honom rätt. Men jag är glad om jag skulle ha fattat fel, ty vi hyste ju inom utredningen stora betänkligheter mot att över huvud taget ändra på principen om avdrag för gäldränta. Dessutom var schablonmetoden det absolut enklaste, Skulle vi välja ett annat system skulle vi komma tillbaka till det krångel som rådde innan vi fick schablonmetoden. Till herr Einar Eriksson vill jag säga att vi i princip har anslutit oss till propositionens förslag. På en av de mest väsentliga punkterna har vi en avvikande mening, nämligen när det gäller skillnaden mellan de 100 000 och 125 009 kronorna. Inledningsvis har jag klart framhållit det oriktiga i att regeringen när det gäller kapitaloch förmögenhetsskatt sönderdelar de olika objekten så att vi över huvud taget inte får en enhetlig beskattning. Herr Einar Eriksson säger att finansministerns motiv — nu finns ju statsrådet själv här i bänken — torde vara att man måste göra en bedömning och dra gränsen någonstans. Nu råkade gränsen dras vid 100 000 kronor. Herr Einar Eriksson har själv en annan bedömning, nämligen när han med hjälp av en broschyr visar vilka avdrag man får göra skattemässigt på grund av räntesubventioner osv.

När man ser hur produktionskostnaderna har ökat under detta år kan man fråga sig om finansministern har glömt bort vilka som är hans folk i detta sammanhang.

Herr talman! Herr Einar Eriksson sade nyss bl.a. ait en återgång till den konventionella metoden för taxering, som vi föreslagit i våra motioner och i högerns reservation, skulle stå i motsättning till syftet i finansministerns förslag. Jag är litet bekymrad över herr Erikssons tankegångar på den punkten. Jag talade förut mycket om vilket avseende jag fäster vid likformigheten i beskattningen. För mig är det oacceptabelt att komma fram till ett visst resultat, om vägarna dit icke följer likformighetens princip. Det vill jag mycket kraftigt understryka. Man kan dra en parallell i det här fallet: Fastighetsägaren får, om han råkar ha en något större villa, en skärpning av själva inkomstbeloppet, vare sig det är beräknat eller det är verkligt. En inkomsttagare som har 100 000 kronor om året råkar ut för en mycket kraftig progressiv beskattning, men märk väl endast i skatteskalan! Man tillskapar inte någon form att för honom räkna upp även den taxeringsmässiga inkomsten och sålunda slå till honom på två olika sätt, utan där nöjer man sig med — och det är enligt vårt sätt att se mer än tillräckligt — den skala vi har för att ta ut progressiv statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt, den senare inte att förglömma. Även för de olika fastighetsobjekt som skall beskattas föreligger väsentliga skillnader. Det finns ett inte så litet bestånd av villafastigheter som är byggda av trä. De kan vara i någorlunda gott skick, men alla vet att de kräver ett ganska stort underhåll. De skall målas, rötskador skall lagas o. s. Vv.

För min del anser jag att här föreligger en skillnad som jag icke kan acceptera. Schablonmetodens utformning är inte rättvis. I det av mig anförda exemplet skulle den konventionella metoden ge ett riktigare resultat av den avkastning man får — det kan jag inte komma ifrån. Hur man än beräknar — vare sig man säger att det är en förvärvskälla eller inte — så måste väl ändå beskattningen stå i rimlig proportion till de inkomster man rör sig med. Enligt mitt sätt att se leder förslaget om skärpt schablonberäkning till oriktiga konsekvenser. De som drabbas hårdast av den skärpta beskattningen är sådana personer som kanske under ett hårt skattetryck har försökt att på allt sätt betala sin villa för att de efterlevande skall slippa ifrån skulder. Det finns faktiskt ännu kvar sådana människor. I dessa fall kommer inte det stora ränteavdrag som medför underskott att till någon del verka, utan där blir fastighetsägaren beskattad på ett mycket hårt sätt för det i fastigheten nedlagda kapitalet, om vi accepterar den föreslagna metodiken. Det är inte nog med att han får den dubbla progressiviteten på den beräknade inkomsten. Även på förmögenhetssidan råkar han ut för den progressiva skalan. För min del har jag mycket svårt att se någon jämlikhet eller rättvisa i en sådan beskattning. Herr Einar Eriksson sade att vi aldrig skulle kunna mötas när det gäller att avgöra vad som är rättvis beskattning. Men det tror jag nog vi skall kunna göra, om vi bara söker någon gemensam nämnare, där det går att förena sig. I de fall jag här berört kan jag inte — det får herr Eriksson förlåta mig — inse att det finns vare sig likformighet eller rättvisa.

Herr talman! Efter herr Enarssons anförande har jag ingenting att tillägga i sak, men vill säga till herr Einar Eriksson, som påstår att det är stor skillnad mellan våra värderingar, att det är möjligt att så är fallet. Hur stor den är har jag ingen aning om, eftersom herr Eriksson inte i sitt anförande, vad jag kunde höra, i sak på något sätt tog upp de punkter som jag hade behandlat.

Herr talman! Till herr Lundberg vill jag säga att det skulle vara ganska onödigt att från den här talarstolen redovisa skillnaderna i våra värderingar, eftersom dessa ligger på det ideologis ka planet, och sådana övningar har vi ju inte just nu. Jag vill också passa på att svara på herr Lundbergs fråga som löd: Vad säger i dag den professor i nationalekonomi, som i en debatt med finansministern för någon tid sedan tog upp villabeskattningen, om det här förslaget? Jo, professor Muténs reaktion på detta förslag står att läsa i den tidskrift som finns ute i tamburen och som heter Veckans Affärer. Jag kan bara säga att han accepterar inte förslaget. Jag vidhåller, herr Enarsson, att det förslag som högermotionärerna och nu även herr Enarsson pläderar för kan leda till att det blir en större nettoförlust på fastigheten. Det kanske inte blir det varje år, men i alla fall blir det förlust det år villan blir föremål för underhåll. Gäller det gamla villor så kan sådana underhåll bli nödvändiga rätt ofta, kanske varje år. Jag vill ställa den frågan till herr Enarsson: Om man nu vill ha likformighet i beskattningen, varför kommer man då inte med ett förslag om att slopa schablontaxeringen för alla villafastigheter? Nog går det väl röta och husbock även i hus som har ett taxeringsvärde under 100 000 kronor. Följaktligen bör de väl också få den här förmånen. Nu håller man sig till fastigheter under 123 000 kronor där man kan förutsätta ait de ägs av just sådana människor som har behållning av att kunna få redovisa ett stort underskott på sina fastigheter. Till herr Skårman kan jag säga att de prisuppgifter som jag lämnade beträffande villorna gäller per den 1 oktober 1966 och alltså är rätt färska. Man får då de effekter som jag redovisade. I det sammanhanget vill jag säga till herr Sundin, att jag inte ser det här förslaget — och det gör inte departementschefen heller — bara ur skattemässiga utan även ur bostadspolitiska synpunkter, när det gäller att bedöma effekten.

Herr talman! Herr Einar Eriksson ställde en direkt fråga till mig, varför vi inte har velat tillämpa konventionell metod ända från botten. Vi säger i motionen att detta vore principiellt riktigt, och jag har själv från denna talarstol i en debatt med herr Eriksson för ett par, tre år sedan i samma fråga förklarat att det skulle vara bättre att återgå till konventionell metod. Nu är det emellertid en liten skillnad här. Bottenskiktet drabbas ju inte av den extra progressivitet som vi anmärker på, och detta har bidragit till att vi i reservationen säger att vi till nöds kan acceptera att det lägsta skiktet schablontaxeras. Det gäller ett stort antal villaägare, det rör sig inte heller penningmässigt om så stora belopp och variationer och det innebär en förenkling i taxeringen. Detta har vi aldrig bestritt.

Herr finansministern gjorde en jämförelse i procent med avkastningen på bankmedel, obligationer och liknande. Han slutade med att säga att skatten bara blir 6 procent för en villa eller fastighet som är taxerad till 500 000 kronor. Men detta är väl inte riktigt jämförbart. På pengar i bank eller i obligationer får jag räntan utan avdrag och dessutom, om jag är gift, schablonavdraget med 800 kronor — här beskattas jag för ett nettobelopp efter alla mina utgifter för fastigheten. Och ingen av oss i denna sal kan säga hur stora utgifterna för en fastighet av denna typ blir. Det kan mycket väl hända att en mycket hög procentuell avkastning i själva verket är fiktiv men beskattas enligt reglerna för villabeskattningen. Därför tycker jag att man i varje fall inte helt kan dra en parallell och anse att kapitalavkastningen är likvärdig med villabeskattningen i detta avseende.

Herr talman, ärade kammarledamöter! Vi har nu av finansministern fått höra anledningen dels till att en utredning tillsattes och dels till att detta förslag har framlagts. Efter den förklaringen får vi väl under kommande år vända oss exempelvis till professor Mutén och be honom framföra sin mening om den eller den utredningen till finansministern. Då kommer det måhända ett förslag till riksdagen. Det är kanske en genare väg än de utredningar som vi ibland begär av regeringen. Jag har i ett tidigare anförande — när finansministern inte var närvarande i kammaren sagt att jag principielit inte har någonting att invända mot förslaget i annan mening än den jag tidigare har deklarerat och som jag inte skall upprepa. Jag ser inte skatteinkomsterna, herr Einar Eriksson, som det viktigaste i detta sammanhang, eftersom det här rör sig om tämligen små belopp. Den stora frågan är i stället hur rättvisa skall kunna skapas. Vi har inom utredningen och även inom mittenpariierna haft den uppfattningen att gränsen vid 125 000 kronor med hänsyn till nuvarande produktionskostnader är lågt tilltagen. Förlåt mig herr finansminister, men är det riktigt att säga till kammarens ledamöter att det i stort sett inte har någon beydelse hur stora de nuvarande produktionskostnaderna är — de ligger i genomsnitt vid 139400 kronor — eftersom vi ändock skall utgå från 1964 års = fastighetstaxering? Rent praktiskt och kommunalpolitiskt, herr finansminister, åsätts ju en villa som byggs nästa år ett taxeringsvärde som står i förhållande till de produktionskostnader som villaägaren har åsamkats. Då kommer man ju in på den problematik som jag här har dragit

Herr talman! Det behövs väl egentligen inte någon längre tids erfarenhet av de problem som kan möta en högst vanlig byggnadsnämnd när den skall försöka få olika fastighetsägare inom samma kvarter att samsas om gemensamma anläggningar. Frågan om gemensamhetsanläggningar är tydligen inte något särskilt lätt problem. Den har varit föremål för diskussioner och utredningar under de senaste femton— sexton åren, och först nu har man kommit fram till ett första förslag om lösning av denna fråga. Det är naturligtvis en fråga som framför allt berör de större städerna, där saneringsbehov i rask takt anmäler sig i innerstadsområdena, där kvartersmarken ofta är splittrad på ett flertal fastighetsägare och mera sällan samlad i kommunens ägo. I de fall där kommunen varit ägare till tomtmarken har man i viss utsträckning kunnat bemästra problemen genom vissa villkor i samband med tomträttsupplåtelser. Här i Stockholm har förhållandena närmast varit aktuella i den centrala staden, där man genom Norrmalmsregleringen har tvingats till omfattande expropria tioner. Tunnelbanebygget har också medfört en hel del sådant, men där har man tills vidare i viss utsträckning kunnat kringgå problemen. Allt eftersom nya stadsdelar blir saneringsmogna kommer man naturligtvis att finna att samordningsbehoven växer även där.

Detta ärende är alltså i sak synnerligen angeläget både för fastigheternas ägare och för dem som bebor och brukar fastigheterna. Även för den kommunala samfälligheten föreligger betydande intressen att bevaka. Hur kan i ett sådant läge vi reservanter motivera, hur kan vi förklara och försvara, att vi likväl har ställt oss bakom ett yrkande som går ut på att propositionen skall avslås och att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall hemställa om ett nytt förslag i ärendet? Problemet har ju varit aktuellt sedan början på 1950-talet, varför det alldeles uppenbart är angeläget att lagstiftningen kommer till stånd utan ytterligare tidsutdräkt. Ja, man kan kanske säga att utskottets majoritet själv tillhandahåller en del av den argumentation som ligger till grund för mitt ställningstagande i ärendet. Man skulle naturligtvis kunna gå ännu djupare och gräva fram de tveksamma remissinstanser som finns, de som av olika skäl menat att föreliggande förslag inte borde upphöjas till lag. Nu skall jag emellertid inte göra det, utan jag skall nöja mig med några citat ur utlåtandet för att försöka ge en bild av vad som föranlett mitt ställningstagande. Utskottet säger, att propositionsförslaget är »svårtillgängligt och sannolikt kommer att bereda vissa svårigheter i tillämpningen». Det förra — svårtillgängligheten — är illa nog, men den får man kanske med hänsyn till ärendets svårighetsgrad ändå i viss utsträckning tolerera. Det senare däremot, att vi redan från början förutser att lagstiftningen kommer att bereda svårigheter i tillämpningen, förefaller mig vara nästan otillåtligt. Det betyder ju att vi med öppna ögon medverkar till en lagstiftning som kan skapa rättsosäkerhet, som i sig själv innehåller ett frö till tvister och motsättningar och som åsamkar de berörda onödiga kostnader och utgifter för att få sin rätt utredd, bevakad och tillgodosedd. Utskottsmajoriteten känner sig uppenbarligen själv en smula osäker inför den lagstiftning som den tillstyrker. Utskottet understryker att den framtida tillämpningen av lagen måste noga uppmärksammas, och i fråga om förmånsrättslagstiftningen säger utskottet redan nu, att det inte anser sig ha blivit övertygat om att lagen fått den lämpligaste utformningen. Med hänsyn härtill rekommenderar utskottet, att utvecklingen på området skall följas med uppmärksamhet och vid behov leda till revidering. Med den återhållsamhet, som brukar prägla officiellt svenskt språkbruk, innebär dessa ord väl egentligen ingenting annat än en sorts underkännande av lagförslaget med avseende på en av dess hörnstenar. Det är för mig ganska svårförståeligt att den omedelbara nyttan av till synes otillfredsställande regler på området anses mera angelägen än att regelsystemet göres lättillgängligt, överskådligt och, inte minst, att det samordnas med annat besläktat lagstiftningsarbete. Detta senare hör också till det som vissa remissorgan, med an knytning till både lagstiftning och lagtillämpning, har efterlyst. Med den vikt, som ägandet av fast egendom har här i landet, förefaller det särskilt angeläget att man inte tillskapar en lagstiftning som blir alltför vacklande. Det kan absolut inte vara bra, om man om några år finner att den förmånsrättsordning, som man nu vill fastställa, mot bakgrunden av en senare bedömning kanske måste kastas om. Detta om något är ägnat att framkalla rättsosäkerhet och kan naturligtvis också i viss utsträckning åstadkomma svårigheter att utnyttja fastigheterna som kreditobjekt. Men låt mig, herr talman, gå över från dessa mera allmänna synpunkter till några principfrågor, beträffande vilka vi reservanter har haft invändningar. Det har sagts att ett huvuddrag i lagförslaget är dess privaträttsliga karaktär. Med en sådan beskrivning vill man väl gärna förknippa en viss valfrihet, i varje fall en valfrihet på så sätt, att den som inte vill begagna sig av det institut som lagen reglerar också skall slippa att göra det. Nu går det kanske inte att i detta sammanhang acceptera en fullständig sådan valfrihet, utan vi får väl finna oss i vissa begränsningar och vissa inskränkningar. Men frågan är bara var en sådan gräns skall dras. Enligt det föreliggande förslaget kan en enda fastighetsägare i ett kanske rätt stort kvarter genomdriva — om förutsättningar i övrigt är för handen — tillkomsten av en gemensamhetsanläggning. Jag förvaltar en vanlig fastighet i ett vanligt kvarter i en gammal stadsdel här i Stockholm. Jag har försökt att sätta mig in i vad som skulle hända i det kvarteret, om någon fastighetsägare skulle komma på den idén att man i detta kvarter, där det över huvud taget inte finns några garageanläggningar, skulle ha en gemensamhetsanläggning. Jag kan nästan utgå ifrån att av de tretton fastighetsägare som det nu är fråga om — det gäller också lika många fastigheter — skulle några säga att det var en god idé.

De må ha rätt eller fel i sin uppfattning när det gäller den sista frågan, men ett faktum är att de skulle känna det på det sättet. Vi reservanter har föreställt oss att man skulle kunna nå en viss uppmjukning i det föreliggande förslaget, om man kom fram till att en majoritet av de fastighetsägare, som skulle kunna bli berörda av ett sådant här förslag, skulle ansluta sig till förslaget. Det är alldeles självklart att majoritetsbeslut naturligtvis inte skulle kunna ändra på någonting, som skulle innebära en ekonomisk katastrof för den ene eller den andre fastighetsägaren, men det skulle väl ändå kännas som om man hade fått ytterligare någon liten garanti för att ärendet i fortsättningen skall bli objektivt behandlat och objektivt bedömt. I övrigt har tvångsbestämmelserna kommit till uttryck i 3 § av lagförslaget.

Det är väl alldeles naturligt, att om en fastighetsägare känner att han håller på att fångas in i den senare delen av paragrafen och blir tvungen att upplåta sin fastighet och inte vill göra det, kommer han att göra vad han kan för att skydda sin egen dom. Han kommer att engagera både advokater och tekniker för att få till stånd en bevisning för att anläggningen kanske kan utföras på något annat sätt, som inte är kostnadsfördyrande, och att hans fastighet på det sättet skall gå fri. Det förefaller mig vara tämligen obilligt att en fastigheisägare, som på det sättet engagerar sig till skydd för sina egna intressen, inte skall kunna påräkna någon ersättning för de kostnader som han åsamkas.

Det är ju alldeles uppenbart att ingen vill köpa fastigheten, som har blivit tämligen värdelös, och fastighetsägaren har bara bekymmer och besvär av att ha den kvar i sin ägo. Det vore rimligt att de som har tagit initiativet till den gemensamma nyttigheten också finge ta kostnaderna för hela fastigheten och inte betala enbart för det ekonomiska intrånget. Herr talman! Mot bakgrund av det anförda hemställer jag om bifall till den reservation som herr Bengtson i Solna och jag har framfört.

Herr talman! De problem, som det här föreliggande lagstiftningskomplexet är avsett att lösa, har som redan påpekats varit aktuella under en mycket lång tid, och de är mycket viktiga inte minst för åstadkommande av en så god bostadsmiljö som möjligt både i nybebyggelse och i äldre bostadsområden. Egentligen skulle jag väl inte efter den vältaliga framställning om angelägenheten av denna frågas lösning, som herr Lidgard redan lämnat, gå vidare in på detta, men jag skail ändå tillägga något. Som exempel på anläggningar som här avses nämns i lagtexten parkeringsanläggningar, förbindelseled, gårdsutrymme, lekplats, anordning till skydd för grundvatten, ledning, värmeanläggning och tvättstuga. Allt detta — och det är ändå bara exempel — är anordningar som kan vara av stor betydelse för de boende och som mycket ofta löses mest rationellt och ekonomiskt genom samverkan genom flera, ofta ett stort antal fastigheters ägare. I en del fall kan sådana behov tillfredsställas genom åtgärder av det allmänna, vanligen kommunen, men i andra fall löses problemen bäst genom samverkan av de enskilda fastighetsägarna. Det är dessa fall som avses i den nu föreliggande lagstiftningen.

På ett område, nämligen när det gäller vägar, har motsvarande synpunkter redan för länge sedan gjort sig så starkt gällande, att man stiftat en särskild lag av i princip samma innebörd som den nu ifrågavarande, Det är väl i och för sig riktigt att den nu föreslagna lagstiftningen rymmer åtskilliga både juridiska och praktiska problem, vilkas lösning kan diskuteras från olika synpunkter. Emellertid synes det mig vara helt klart att den samfällighetsrätt som föreslagits av lagberedningen bara i begränsad omfattning kan fylla det behov som här har gjort sig starkt gällande. Framför allt tillfredsställer detta institut inte önskemålet att man med en samlad bedömning bör kunna avgöra för vilka en gemensamhetsanläggning lämpligast bör utföras och med ledning därav fördela kostnaderna på dessa fastigheter i förhållande till nyttan. På grund härav och med hänsyn till att det torde dröja åtskilliga år ännu innan den nya jordabalken kan träda i kraft har utskottet i likhet med departementschefen funnit, att en särskild lagstiftning om gemensamhetsanläggningar nu bör genomföras. Utskottet har till och med ansett det i och för sig önskvärt att lagen göres tilllämplig även på ett slag av anläggningar, som undantagits i propositionen, nämligen vattenoch avloppsanläggningar av mindre omfattning. Med hänsyn till att alla konsekvenser härav ännu inte kan överblickas har utskottet emellertid i detta avseende hemställt att Kungl. Maj:t snarast möjligt studerar utredningen i fråga. Man får sålunda ta de olägenheter som kan följa av att det kan tänkas uppstå problem vilka hellre hade bort lösas på ett annat sätt. Man får räkna med att kanske efter ett par års erfarenheter vidta en eller annan ändring i lagen. Beträffande de av herr Lidgard i reservationen särskilt framförda synpunkterna vill jag tillägga följande. Vad först beträffar kravet att man borde ha en majoritet av fastighetsägarna för att ett sådant här tvångsbeslut skall kunna fattas vill jag erinra om att precis samma ståndpunkt, som härvidlag intages, också finns i lagen om enskilda vägar. Men man kräver ju att det skall vara av synnerlig vikt för fastigheternas utnyttjande, att en gemensamhetsanläggning skall komma till stånd. Det har också visat sig vid tilllämpning av lagstiftningen om enskilda vägar att om det inte finns ett stort intresse för saken bland dem, som närmast är intressenter, så blir det inte heller något beslut. Jag tror något liknande kommer att bli resultatet här. Det kommer troligen inte att genomföras några större anläggningar på krav från en mindre del av de berörda fastighetsägarna. Jag tror att bedömningen av huruvida den anläggningen är av synnerlig vikt kommer att influeras ganska starkt av det intresse som visas från de berörda fastighetsägarna. Att även en fastighet, som inte har nytta av anläggningen, kan åläggas att upplåta mark är inte heller en nyhet för det nu framlagda lagförslaget. Detsamma gäller också för lagen om enskilda vägar, och vissa bestämmelser i byggnadslagen ger också rätt för enskilda fastighetsägare att i vissa fall inlösa annan tillhörig egendom. Vad beträffar kravet på att ägaren, om fastigheten genom intrånget blir praktiskt taget oanvändbar, bör ha rätt att påfordra inlösen vill jag framhålla, att ersättning enligt lagen skall utgå för all skada som förorsakats. Lagens konstruktion är emellertid sådan, att dess tillämpning inte medför ändring i fastighetsindelningen eller äganderättsförhållandena, och därför har den inte utrymme för någon inlösensrätt. Om fastigheten blir värdelös, får emellertid ägaren ersättning för fulla värdet, och det bör då inte lända honom till skada att han kvarstår som formell ägare till en restfastighet. Vad beträffar byggnadsnämndens initiativrätt är det att märka, att byggnadsnämnden bara har rätt att påkalla att förrättning inledes. Däremot kräves det yrkande från en eller flera fastighetsägare för att det skall bli något positivt beslut. Beträffande den särskilda förmånsrätten uppstår uppenbarligen svåra juridiska problem. Men man får utgå ifrån att en fastighet, som belastas med särskild förmånsrätt enligt lagen, även tillföres värdeökning till motsvarande belopp. På grund härav och eftersom de belopp som besvärar fastigheten kommer att framgå av gravationsbevis synes några risker för efterföljande kreditgivare inte uppstå. Det är visserligen beklagligt att den nu ifrågavarande lagstiftningen inte kan anstå till dess att lagstiftningen om förmånsrätt i fast egendom kunnat överses. Jag anser dock inte att det bör erbjuda alltför stora svårigheter att anpassa den nu föreslagna lagen till en reformerad förmånsrättslagstiftning. Med hänvisning till det anförda vill jag i princip tillstyrka bifall till propositionen. Dock anser jag att i vissa detaljer jämkningar bör vidtas. Till att börja med vill jag uppta den fråga som behandlas i reservation II vid utskottsutlåtandet. Det gäller här byggnadsnämndens ställning i det tilltänkta förfarandet. Enligt förslaget skall förrättningsmannen, sedan förutsättningarna för den ifrågavarande anläggningen utretts, underställa byggnadsnämnden frågan om anläggningen från planpolitiska synpunkter bör komma till stånd. Om byggnadsnämnden avslår eller förser sitt medgivande med särskilda villkor kan detta särskilt överklagas genom förvaltningsbesvär, d.v.s. till länsstyrelsen, och eventuellt vidare till Kungl. Maj:t. även det slutliga förrättningsbeslutet kan Ööverklagas, i detta fall till ägodelningsrätt eventuellt hovrätt och högsta domstolen. Enligt lagrådets mening är denna ordning onödigt omständlig och inte överensstämmande med vad som är vanligt i liknande sammanhang. Det vore lämpligare att avgörandet fattades av förrättningsmännen efter byggnadsnämndens hörande och att endast förrättningsbeslutet kunde överklagas. Det är att märka att i de flesta fall — i varje fall om det gäller anläggningar i tätort — byggnadsnämnden skall i vanlig ordning bevilja byggnadslov innan anläggningen kan komma till utförande. Det är självklart att förrättningsmännen inte kommer att fatta beslut om en anläggning som byggnadsnämnden sagt sig inte kunna meddela byggnadslov till. Med anledning härav anser reservanterna att den enklare förrättningsgång som lagrådet föreslagit bör genomföras. Slutligen vill jag också i anslutning till reservationen III påtala den oformlighet, som vidlåter den föreslagna lagtexten i fråga om kostnader som sakägare haft vid själva förrättningen. Enligt förslaget skall sakägare inte ha någon som helst rätt till ersättning för dylika kostnader. I vad det gäller kostnader för sakägare i egenskap av intressenter i gemensamhetsanläggningen är ingenting att erinra häremot. I den mån däremot en sakägare ålägges att upplåta utrymme för anläggningen eller eljest lider skada av den, är det rimligt att ersättning utgår för de kostnader som kan ha varit erforderliga för att klarlägga skadans storlek. Denna ersättning bör då givetvis gäldas på samma sätt som anläggningskostnaderna i Övrigt. Även i detta avseende ansluter sig reservanternas yrkande till en anmärkning och ett lagförslag av lagrådet. Med åberopande av det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna II och III samt i Övrigt till utskottets utlåtande.

Herr talman! Såväl herr Lidgard som tredje lagutskottets ordförande herr Alexanderson har ingående redogjort för väsentliga delar av propositionen, varför jag inte tänker uppehålla mig vid den. Herr Alexanderson har också yrkat bifall till propositionen, med undantag av de delar som behandlas i reservationerna II och III. Jag skall därför i någon mån uppehålla mig vid dessa reservationer. I reservation II har invändningar framförts mot byggnadsnämnds befogenhet. I detta avsnitt framhåller tredje lagutskottet i likhet med departementschefen det angelägna i att byggnadsnämnderna i sin egenskap av företrä dare för kommunernas bebyggelsepolitiska strävanden får ett starkt inflytande på prövningen av hithörande ärenden. Det kan inte anses vara till fyllest med en rätt för nämnden att endast framföra synpunkter vid förrättningen eller att avge yttrande till förrättningsmannen. Eftersom förrättningsmannen kan vara en hos byggnadsnämnden anställd tjänsteman, är det ur principiell synpunkt betänkligt att denne skall vara med och pröva nämndens ställningstagande i yttrandet för att sedan ändock kunna känna sig obunden härav. Om däremot nämnden fattar beslut i frågan, uppstår icke detta förhållande. Det bör vidare framhållas som angeläget att nämnden avger ett besked i sådana former att någorlunda säker garanti erhålles för att nämnden vid den efterföljande prövningen av byggnadslov ställer sig positiv till företaget beträffande de förhållanden som prövats. Detta får betraktas som varande av avsevärd betydelse för den enskilde fastighetsägaren. Den av reservanterna påtalade kompetenskonflikten mellan förrättningsmannen och byggnadsnämnden behöver knappast befaras, eftersom de vardera har ett avgörande inflytande inom sitt område. Den påtalade risken för överklagande bör inte tillmätas alltför stor vikt, då besvärsrätten i princip begränsas till de fall då nämnden vägrat medgivande till anläggningen. Vad beträffar reservation III är det ju riktigt, som det har framhållits, att vissa skäl kan tala för reservanternas uppfattning. Vid ett första påseende kan det förefalla egendomligt att sakägare, vars utrymme inte skall anslutas till anläggningen, icke får ersättning för nedlagda kostnader. Om man emellertid tar del av kommitténs förslag och departementschefens uttalande i anslutning till frågan, finner man att det skulle innebära ett felaktigt ställningstagande att ansluta sig till reservationens förslag. Departementsche fen uttalar i anslutning härtill, att man bör följa den allmänna principen i förrättningssammanhang och tillägger att när det är fråga om tvångsförvärv av rätt till mark har sakägare inte rätt till ersättning för sina kostnader. Således förekommer likartade förhållanden på andra områden.

Utskottet gör gällande, liksom departementschefen, att det skulle vara inkonsekvent om en sakägare, som representerar fastighet i vilken utrymme önskas upplåtet men som inte skall anslutas till anläggningen, vore berättigad till ersättning för nedlagda kostnader men däremot inte den som ivångsanslutes till anläggningen.

Herr talman! Det lagförslag som nu föreligger i proposition nr 128 och som jag hoppas riksdagen kommer att antaga innebär en efterlängtad åtgärd. Säkert kommer man inom våra städer och olika samhällen då att kunna lösa en rad frågor, som är aktuella men som inte nu har kunnat lösas genom att ett instrument härför saknats, och där våra byggnadsplaner ofta har utformats för helt andra krav än dem som nuet och framtiden ställer. Till detta kommer att äganderätten till mark och fastigheter är uppdelad på ett flertal personer, vilka även om viljan har funnits ofta har haft svårigheter att erhålla en utformning av våra innergårdar på ett sådant sätt att goda lösningar för biluppställningsplatser, lekplatser m.m. kunnat erhållas.

Redan när diskussionen om nödvändigheten av en genomgripande sanering av våra städer och tätorter aktualiserades, var avsikten ej bara att få en lösning av problemet med den bostadsslum som förefanns och som alltjämt förekommer. Även bristen på anläggningar, som gav utrymme för en växande bilism, liksom ett ökat krav på en bättre hygien gjorde, att man måste påskynda saneringen. De gamia affärsoch bostadskvarteren saknade ofta alla de gemensamhetsanläggningar eller den utrustning i form av lekplatser m. m,. som man har avsett att nå fram till genom föreliggande lagförslag. Om man långt tidigare hade varit medveten om att våra bostäder och affärer även måste utrustas med erforderliga utrymmen för människornas trivsel, hade säkert flera av de fastigheter som nu har blivit nedrivna i stället kunnat bli föremål för en upprustning, som i dagens bostadsbrist utgjort en tillgång. En bidragande orsak till en påskyndad sanering har varit att våra innergårdar och bostadsområden har varit så hårt exploaterade, att man inte har beaktat de olika behov som människorna har haft på skilda områ den. Våra nya stadsplaner eller byggnadsplaner har med sin utformning för den nu pågående byggnationen liksom den framtida bebyggelsen i stor utsträckning beaktat nu aktuella behov av parkeringsplatser, lekplatser liksom övriga anordningar som är nödvändiga för att de boende skall känna den trivsel som en modern bostad bör skänka. Lagen synes i första hand komma att bli ett värdefullt instrument för att lösa den redan befintliga bebyggelsens problem, främst den som helt eller delvis saknar de nu aktuella anläggningarna. Men även för den bebyggelse som planeras bör lagen fylla en stor uppgift.

Diskussionen om luftföroreningarna tilltar i styrka, och vi är alla medvetna om att luftföroreningarna blir allt svårare. I samband med den planerade bebyggelsen är det angeläget att framhålla önskvärdheten av att värmecentralerna sammanföres i större enheter och att man om möjligt kommer bort från den ordningen att varje fastighet inom ett kvarter skall ha sin egen värmeanläggning. Det är sådana problem och synpunkter som varit avgörande för mig vid ställningstagandet till en av de frågor som är kontroversiella i denna diskussion, nämligen byggnadsnämndernas ställning. Jag anser det naturligt, att byggnadsnämnderna erhåller ett starkt inflytande på de många frågor som berörs i lagförslaget. Byggnadsnämnderna har att svara för planeringen, och när nya initiativ tas — som i berörda fall genom förrättningsman — är det angeläget att de förslag som denne kommer fram till skall underställas byggnadsnämnden. I reservationen sägs att risk för konflikter mellan förrättningsmannen och byggnadsnämnden kan uppstå. Rent allmänt måste man väl ändå utgå från att byggnadsnämnderna till sitt förfogande har folk som kan mäta sig med förrättningsmännen när det gäller kvalifikationer. Därtill kommer att byggnadsnämnden som planeringsmyndighet har en bättre överblick av planfrågorna och därmed också synes ha bättre förutsättningar att bedöma lämpligheten av att gemensamhetsanläggningar av ena eller andra slaget utföres. Om förrättningsman, såsom framhållits i debatten, kan utses bland den tekniska personal som sorterar under byggnadsnämnd, synes det också mera naturligt att ärendena underställes byggnadsnämnden än att, såsom reservanterna förordar, endast yttrande skall inhämtas från byggnadsnämnd. Med det anförda och då herr Kristiansson redan tidigare motiverat den ståndpunkt som tredje lagutskottets majoritet intagit ber jag, her talman, att få yrka bifall till tredje lagutskottets förslag i detta ärende, ett förslag som överensstämmer med propositionens.

Herr talman! Tidpunkten för ikraftträdandet av lagen om vad som är fast egendom samt lagen om företagsinteckning, fastställdes tidigare i år till den 1 januari 1967. Departementschefen har nu föreslagit att tidpunkten framflyttas med sex månader till den 1 juli 1967, vilken tidpunkt utskottet har godtagit. Reservanterna är medvetna om att det har uppstått svårigheter att följa den uppgjorda tidsplanen och att ett uppskov är motiverat. Men en ändring i tidsplanen kommer givetvis också att vålla kreditinstituten svårigheter och kredittagarna besvikelser. Ur den synpunkten bör man inte göra uppskovet längre än vad som är oundgängligen nödvändigt. Vi har i likhet med motionärerna uttryckt den förhoppningen att ikraftträdandet kunde ske den 1 april 1967. Utskottet har underrättats om och även uttalat i utlåtandet att vissa möjligheter torde finnas att lagen kan träda i kraft vid nämnda tidpunkt, enär propositionen om ändring i utsökningslagen beräknas föreligga redan vid vårriksdagens början. Reservanterna är som nämnts medvetna om att tidsmarginalen är snäv, och det kan vara svårt att fastlägga ett tidigare datum. Om man nu lyckas få det hela klart kan också en tidigareläggning vara möjlig genom att det överlämnas åt Kungl. Maj:t att med hänsyn till omständigheterna bestämma dagen härför. Vi hemställer om detta i vår reservation, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Affärstidsutredningen har i sitt betänkande Affärstiderna redovisat en rad skäl för att 1948 års butikstängningslag inte längre motsvarar kraven i ett modernt servicesamhälle. Den motsvarar inte konsumenternas önskemål i fråga om affärstider, kanske främst beroende på att de gifta kvinnorna i ökad utsträckning ägnar sig åt förvärvsarbete. Lagen är vidare till sin natur konkurrensbegränsande och står därför inte i överensstämmelse med 1953 års lag om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet. Som exempel på det kan nämnas kioskhandelns uppsving, då den haft en privilegierad ställning i butikstängningslagen. Kommunala avvikelser är också ur konkurrenssynpunkt högst diskutabla. Den nuvarande lagen är dessutom svår att tillämpa för de många myndigheter som har att besluta efter den, vilket leder till orimligt mycket arbete och krångel. Affärstidsutredningen finner i sin sammanfattning flera skäl, som talar för att butikstängningslagen bör upphävas utan att ersättas med någon ny lagstiftning, men redovisar också synpunkter för fortsatt lagstiftning och föreslår att en ny lag utfärdas med karaktär av ramlagstiftning, som ger större utrymme åt detaljhandeln att själv bestämma över affärstiden. Utredningen anser att man med stöd av erfarenheterna av denna nya lag senare får avgöra om man bör ta steget fullt ut och helt avstå från en lagfäst reglering. Remissinstanserna kan indelas i tre grupper. Den största gruppen biträder utan reservationer utredningens förslag. En annan grupp tillstyrker förslaget, men stryker starkare under att ramlagstiftningen skall ses som en etapp på vägen mot ett helt nytt system.

Trots övertygelsen om fördelarna med ett fritt system viker statsrådet, liksom tredje lagutskottet, undan och följer utredningens förslag om en liberaliserad affärstidslag under en femårsperiod. Anledningen till denna försiktighet är att ett omedelbart införande av ett fritt system antas medföra betydande olägenheter i vissa avseenden. Enighet råder således om att lagstiftningen på det här området är onödig och att till och med begränsningar i affärsmännens rätt att på vanliga företagsekonomiska grunder avgöra, när butikerna skall vara öppna, har oförmånliga verkningar. Huvudfrågan är således inte för eller emot lagstiftning, utan när det fria systemet skall införas. Många motionärer i såväl denna kammare som medkammaren har inte blivit övertygade om de påstådda olägenheterna med ett omedelbart införande av ett fritt system och har därför yrkat avslag på propositionen. Jag vill, herr talman, med några ord bemöta de tre huvudinvändningar som framförts mot ett fritt system. För det första befaras höjda priser på grund av de ökade personalkostnader som ett vidgat kvällsöppethållande medför. Utredningen har diskuterat denna fråga och säger: »Personalkostnaderna kommer visserligen säkert att bli högre om obekväm arbetstid tas ut i större utsträckning. Kostnadsökningen måste därvid slås ut på konsumenterna. Emellertid vet man inte säkert om detaljhandeln kommer att utnyttja möjligheten till kvällsöppet i sådan utsträckning att personalkostnaderna blir ett större problem än nu. De som kommer att utnyttja möjligheten kan tänkas motverka ökade lönekostnader genom att i större utsträckning än f.n. tillämpa självbetjäningseller självvalssystem och genom att hålla stängt under tider när kundfrekvensen är låg, t.ex. en eller annan förmiddag. Utredningen finner det svårt att förutsäga om varupriserna kommer att stiga men anser det i vart fall inte säkert att så blir fallet. Skulle det bli en prisstegring torde den bli obetydlig, åtminstone om den slås ut på alla konsumenter.» Jag delar utredningens synpunkter i denna fråga. För det andra har den invändningen gjorts att vissa olägenheter för de affärsanställda skulle bli följden. Det är i detta sammanhang viktigt att erinra om att de affärsanställdas arbetstid regleras — liksom andra löntagares — av arbetstidslagstiftningen och att de fackliga organisationerna naturligtvis pa sedvanligt sätt, d.v.s. förhandlingsvägen, kommer att bevaka sina medlemmars intressen. För det tredje har farhågor uttalats för att affärsinnehavare, som driver sina företag utan anställda eller med endast någon enstaka medhjälpare, skulle få särskilda svårigheter. Det gäller således i hög grad den affärsgrupp som också kan benämnas närhetsbutiker, antingen de är förlagda ute på landsbygden eller i städernas förorter. Det går inte att bestrida att urbaniseringsprocessen och handelns strukturomvandling drabbat denna grupp särskilt hårt under senare år och att affärer av den typen därför minskat kraftigt i antal. Utvecklingen har säkert inte stannat i det avseendet utan kommer att fortsätta, antingen man inför ramlagstiftningen såsom den nu föreslås, eller ett helt fritt system beslutas. Det kan cmellertid starkt ifrågasättas om inte just närhetsbutikerna skulle erhålla en betydligt bättre chans, om de fick möjlighet att använda konkurrensmedlet att sälja på »rätt tid», d. v. s. välja öppethållande efter vad som ur ekonomisk synpunkt är mest lönsamt och inte hind ras av lagstiftningen. Mycket av det som dessa affärers kundkrets nu köper i exempelvis kiosker skulle med rätt till kvällsöppethållande för närbutikerna försäljas där i stället. Mycket talar för att en fri utveckling skulle leda till en affärstyp som kan betecknas som en kombination av kiosken och närhetsbutiken; en affärstyp som säkert skulle ge konsumenten en förbättrad service. Jag har, herr talman, med detta velat stryka under att vi snarast bör komma fram till ett fritt system beträffande affärernas öppethållande.